Herr talman! Att jag tvekade om folkpartimotionen var allvarligt menad var för att vpk fick yrka bifall till motionen och även anmäla reservation. Det är väl osäkert om något bifall alls hade yrkats om inte vpk hade gjort det. Men fru Frenkel har talat mycket väl och argumenterat för att man skall ta bort de graderade betygen, och jag menar att det är väldigt glädjande att motionen är allvarligt menad. Förhoppningsvis kan folkpartiet också sträcka sig till att kräva att de graderade betygen avskaffas — vilket vpk gjort — även på övriga nivåer i skolsystemet.

Herr talman! Läsåret 1968/69 och året därefter intogs till praktisk pedagogisk utbildning på lärarhögskolan, dvs. till ämneslärarlinjen, ca 2 300 lärarkandidater per år. I den proposition som nu behandlas är intagningskapaciteten mindre än hälften. Det har med andra ord blivit betydligt svårare att bli ämneslärare. Till utskottsbetänkandet finns fogat ett särskilt yttrande av herr Nordstrandh och mig. Jag skall något beröra detta, vilket inte tar upp intagningskapaciteten men väl intagningsprinciperna. Dessa principer bygger i vissa avseenden på förutsättningar som var relevanta för undervisning i grundskolan enligt 1962 års läroplan. 1969 års läroplan gäller sedan länge, men fortfarande sker intagning till ämneslärarlinje enligt regler som tillkom för att passa en tidigare läroplan. Enligt den nu gällande läroplanen är de samhällsorienterande ämnena i grundskolan integrerade. Detsamma gäller de naturorienterande ämnena. Det är dessutom angeläget att varje elev — det framkommer mycket tydligt i SIA-propositionen — har så få olika lärare som möjligt, vilket naturligtvis medför att varje lärare bör undervisa i så många ämnen som möjligt inom sitt ämnesblock. Ämnena vid lärarhögskolan är grupperade i ungefär ett 60-tal olika kombinationer. Men när det gäller antagningen till lärarhögskola är det praktiskt taget omöjligt för lärarkandidaten att komma in på en ämnesteoretisk linje och få studera sådana ämnen som normalt borde hänga ihop i den framtida undervisningen. Det är tydligt att ett sådant ämne som geografi huvudsakligen är hopkopplat med studier i främmande språk. Detsamma gäller i många fall samhällskunskap. Denna vårtermin fanns det t.ex. vid Malmö lärarhögskola två platser i kombinationen tyska-franska-samhällskunskap, men ingen sökande. Det fanns en plats i svenska-franska-geografi, men ingen sökande. Svenska-franska i tvåämneskombination hade fem sökande, men ingen plats. Man kan också jämföra med att det på höstterminen för två år sedan i kombinationen historia-samhällskunskap i hela landet fanns 157 sökande, men ingen enda togs in, därför att de ämnena huvudsakligast var placerade som det tredje ämnet där de två andra utgjordes av språk. Den som däremot hade läst geografi tillsammans med svenska-tyska hade inget problem att komma in i praktisk pedagogisk utbildning. I korthet, herr talman, är principen för intagning till praktisk pedagogisk utbildning vid lärarhögskolan hopplöst omodern och svarar inte mot de krav på samordnad undervisning som Lgr 69 och än mer SIA ställer. Samtidigt ger den utrymme för taktiska bedömningar av dem som söker, vilket inte gagnar kvaliteten i deras framtida lärarverksamhet. Utskottet har mot bakgrund av de olägenheter som jag nu har pekat på hänvisat till den läroplansöversyn som är aviserad och skall komma till stånd och anser att frågan om lärarnas ämneskombinationer kommer att aktualiseras i det sammanhanget. Utskottet hänvisar också till lärarutbildningsutredningen. Herr Nordstrandh och jag har inte velat reservera oss mot utskottets beslut att motionen inte skall föranleda någon åtgärd. Men vi förutsätter att de ibland orimliga ämneskombinationer som erbjuds lärarkandidaterna i högre grad kommer att svara mot de krav skolan ställer i dag, mot skolans målsättning och också mot lärarkandidaternas efterfrågan vad gäller kombinationen av ämnen. Jag är helt på det klara med att man givetvis från departement och skolöverstyrelse och genom den programverksamhet som här tidigare påtalats måste fastställa behovet av lärare i olika ämnen. Men när det gäller sammankopplingen av dem i olika kombinationer vill jag uttrycka en förhoppning om att kandidaterna och skolorna får större frihet i framtiden.

Herr talman! Först vill jag säga att det är tillfredsställande att antalet förskolläraroch fritidspedagogutbildningsplatser utökas, vilket möjliggör en kvalitativ förbättring av den verksamhet som vi tidigare beslutat utöka kvantitativt. Därefter vill jag ge en eloge till utskottet som med ett stort antal motioner lyckats lägga ett hyggligt pussel och tillgodose en del av de framförda önskemålen. Vi måste alla medverka till utbyggnaden av viss utbildning för att tillgodose ett speciellt markerat behov. Vi behöver en flexibel utbildningsapparat. Men vi har också slutit upp kring integrationen i utbildningen och tycker det är bra när olika lärarkategorier så tidigt som möjligt får lära av varandras arbete. Särskilt viktigt är det att lågstadiets lärare kommer i kontakt med förskolans utbildning och jämkar sin egen med hänsyn till de uppgifter förskolan helt eller delvis övertar. Många problem i övergången mellan olika skolstadier kan elimineras redan i utbildningen När nu inte alla lärarhögskolor kan ha all utbildning måste det ankomma på skolöverstyrelsen att till läroanstalterna förmedla alla nya rön som görs och att till redan behöriga lärare ge mer information för att motverka det handikapp som det kommer att innebära att utbildningslinjerna inte överallt kan integreras. Förskollärarna bör också få del av elementär läsoch matematikundervisning för att riktigt kunna möta förskolebarnens krav på kunskapsinhämtande. Flexibilitet är också önskvärd om det blir nödvändigt att utöka utbildningen ifall prognoserna skulle slå fel. Här står uppfattning mot uppfattning. I den broschyr som yrkesvägledarna fått i vinter sägs att det just nu inte är lämpligt att välja utbildning på lågoch mellanstadiet, då balans nu råder. Däremot är det lämpligt att välja utbildning till speciallärare på motsvarande stadier. Propositionen pekar också på den brist på speciallärare som finns i bl.a. Kronobergs län. Vi utgår ifrån att en utbyggnad av utbildningen på detta område kommer till stånd i Växjö. Om prognoserna visar sig felaktiga fordrar vi en snabb insats för att man skall kunna undvika den besvärliga situation som vi hade t.ex. under 1950-talet, då ett alltför stort antal obehöriga lärare fick tas i tjänst på ett för eleven mycket känsligt stadium, nämligen de första skolårens. För skoldistrikt som tillhandahåller praktikplatser för lärarkandidater är det en stimulans med de blivande lärarnas besök i skolorna. Det är därför önskvärt att den personal som nu inte får direkta uppgifter på högskolan kan användas i fortbildningens tjänst under den tid då de inte kan få ägna sig åt sina ordinarie uppgifter. Det är heller inte något negativt att de under en tid återgår till tjänster ute på skolområdet för att korrigera sina erfarenheter från tidigare tjänst i skolväsendet. Vi får i Växjö fler utbildningsplatser än propositionen föreslagit, och det är vi tacksamma för. Det är ett borgerligt motionsyrkande som har tillstyrkts av utbildningsutskottet, men vår tillfredsställelse och glädje är precis lika uppriktig som motionärernas, även om man i den borgerliga pressen har kunnat se något av skadeglädje. Vi hoppas nu att vi skall få stöd också för kravet på en ökad utbildning av speciallärare. Jag har inget annat yrkande än utskottets men måste ändå uttala den bestämda förhoppningen att kommande reformer på skolans område som kan ge anledning till ändringar av dagens beslut skall medföra snabba åtgärder för att förstärka utbildningen, så att man undviker att någon generation av elever inte får riktig undervisning. Ingen ungdom bör för menas utbildningsalternativ som skolan kan komma att kräva för att den skall kunna klara sina kommande målsättningar. Min förhoppning är nu att regeringen kommer att se till att behovet av utbildning av speciallärare i Växjö snabbt tillgodoses.

Herr talman! Utskottet har inte varit berett att tillstyrka motion 2173 om att klasslärarutbildningen i Falun skall bibehållas. Jag finner detta tragiskt och svårt att förstå. Som vi framhållit i motionen är Falun-Borlänge en s.k. utbyggnadsort för högskolan enligt U 68. Tanken är att man skall bygga vidare på den högskoleutbildning som redan finns inom området. Någon besparing för statskassan är svår att se, om man skär ned ena året och bygger upp nästa. Den välkomna utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger skulle enligt uppgift från lärarhögskolan kunna få lokaler, även om man bibehöll klasslärarutbildningen vid skolan, och det skulle vara bra för alla parter med ett samarbete mellan de olika utbildningslinjerna. Antalet ansökningar till platserna för klasslärarutbildning i landet har minskat de senaste åren, men i Falun ökade antalet förstahandssökande med 27 96 förra året. Man kommer alltså att beröva en landsända möjligheten att erbjuda en eftersökt utbildning och därigenom ställa till med bekymmer för många utan att någon blir glad. En ljusglimt kan man emellertid upptäcka i utskottets betänkande på s. 16, där det konstateras att utskottet uppfattat att den nu föreslagna intagningskapaciteten för klasslärarutbildning bara skall gälla den närmaste tidsperioden och att frågan bör kunna aktualiseras i samband med det årliga budgetarbetet. Vidare säger utskottet att om utbildningen i landet av klasslärare behöver ökas, bör ökningen förläggas till högskola, vars klasslärarutbildning nu avsevärt minskats eller helt avvecklats. Jag tolkar detta som att det bör finnas en beredskap att återuppta klasslärarutbildningen i Falun. Med tanke på att denna skola har ett stort upptagningsområde och är särskilt eftersökt bör den komma i första hand vid en eventuell ökning av intagningskapaciteten.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1975/76:26 innehåller olika utbildningsfrågor, som rör utbildning och undervisning av både övergripande och regional karaktär. Utskottets ordförande har utförligt redogjort för utskottets hemställan, hur man diskuterat inom utskottet samt hur man, i stort sett enigt, framlagt sitt förslag. Mot den bakgrunden kan det synas onödigt att ytterligare förlänga debatten. Jag vill emellertid ändå ge några synpunkter, som bygger på den regionala lokaliseringen av utbildningsenheter och då särskilt på den lokalisering som kommit och inte kommit södra delen av landet till del. En självklar målsättning för alla berörda parter är att utbilda människor för samhällets behov. Detta är och har varit en kärnfråga och har inneburit en viss omdimensionering av olika utbildningar. Det har inneburit nedskärning av viss klasslärarutbildning men samtidigt utökning av andra utbildningar — av förskollärare och fritidspedagoger. Det är som sagt angeläget att utbilda, men lika — om inte mer — viktigt är att se till att utbildningen bär fram till ett arbete inom utbildningens område. Det är denna avvägning som är viktig men svår att genomföra, även om prognoser finns att tillgå. Som utskottets ordförande framhöll skall samtliga lärarhögskolor leva vidare, men några får en annan utbildningsinriktning. Klasslärarutbildningen kommer att försvinna från lärarhögskolan i Kristianstad, f. ö. den enda lärarhögskola i södra Sverige som blir utan denna utbildning. Detta är vi som bor i denna del av landet inte glada för, då vi vet att närheten till studieort i viss mån styr utbildningen. Våra ungdomar skulle få ett bättre utbildningsutbud om skolan var kvar. Utskottet har emellertid föreslagit en försöksverksamhet i Härnösand för lågstadielärare i samverkan med utbildning av förskollärare och fritidspedagoger samt tillagt, att om denna försöksverksamhet slår väl ut skall det vara möjligt att bedriva den även i Kristianstad. Det innebär, som jag ser det, stora möjligheter att få tillbaka klasslärarutbildningen till Kristianstad, även om det blir i delvis nytappning. Utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger skall utökas i Kristianstad så att den samlade utbildningskapaciteten blir sammanlagt större än f.n. Detta gläder oss. Herr talman! Efter vad jag här har anfört vill jag sammanfatta att vi i denna del av landet är besvikna över nedskärningen av klasslärarutbildningen i Kristianstads län. Vi är sympatiskt inställda till den utökade utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger i länet. Jag tror emellertid att försöksverksamheten i Härnösand kommer att bli positiv och att vi sålunda, enligt utskottets skrivning, kommer att få tillbaka lågstadielärarutbildningen till Kristianstad i en delvis ny kombination. Då får vi balansen åter. Jag hoppas till sist, herr talman, att den föreslagna dimensioneringen skall vara den rätta, så att alla utbildade skall få sysselsättning inom det område som de är utbildade för.

Herr talman! Statliga förvaltningar och myndigheter har flyttats ut från Stockholm av regionalpolitiska skäl. Det är då anmärkningsvärt att regeringen nu föreslår indragning av lärarutbildning i regioner som man tidigare har klassat som regionala centra. Kristianstadsregionen är ett regioncentrum som har drabbats av inskränkningar på utbildningsområdet. Utbildningsutskottet har nu föreslagit att klasslärarutbildningen vid lärarhögskolan i Kristianstad tas bort. Att utskottet har kommit fram till att slopa klasslärarutbildningen i Kristianstad är så mycket märkligare som utskottet självt skriver att förslaget är dåligt underbyggt. Detta påstående grundar jag på vad som står på s. 8 i utskottets betänkande. Där refereras till propositionen 1975:1 bil. 10 vad avser klassoch ämneslärarutbildningen för budgetåret 1975/76. Där står bl.a. följande: ”Utskottet har inte blivit övertygat om att det är riktigt att så drastiskt sänka intagningskapaciteten för lärarhögskoleorganisationen som det nu föreslagits. Utbildningsbehovet inom undervisningsyrkena bör bedömas även från utbildningspolitisk synpunkt, t.ex. mot bakgrund av de studerandes efterfrågan på utbildning. Större hänsyn måste också tas till prognosens osäkerhet.” LUT 74 har yttrat sig över den departementala arbetsgruppens den 5 september 1975 överlämnade förslag Rapport från arbetsgruppen för vissa lärarhögskolefrågor. LUT 74 konstaterar, vilket också redovisas på s. 9 i utbildningsutskottets betänkande: ”Av naturliga skäl har LUT 74 ännu ej hunnit fram till definitiva förslag i de nämnda huvudfrågorna, ej heller bearbetat följdfrågor som rör t.ex. utbildningens dimensionering och lokalisering. Någon ingående analys i vad gäller de framlagda förslagens förenlighet med LUT 74:s lösningsförslag är därför i nuläget ej möjlig.” Konstaterandet gör att man tycker att åtgärder i den riktning som utskottet har föreslagit bör kunna avvaktas. På s. 10 i betänkandet redovisas den prognos som gjordes 1972 och som senare har bearbetats. Jag skall, herr talman, be att få göra ytterligare ett citat ur betänkandet för att bevisa hur motsägande utskottets beslut är i förhållande till utskottets redovisning. På s. 10 står följande: ”När det gäller lärarbenägenhetsfaktorn hade således skolöverstyrelsen och statistiska centralbyrån , då 1972 års klasslärarprognos gjordes, mycket skiljaktiga meningar. Propositionens bedömningar, som i huvudsak sammanfaller med SÖ:s, bygger på förutsättningen att 90 procent av de nyexaminerade klasslärarna och 95 procent av de nyexaminerade ämneslärarna går till läraryrket. Andra svårbedömda faktorer är kvarvarofrekvens i yrket och lärarnas yrkesaktivitet. Alternativa beräkningar visar att redan mycket små förändringar i antagandena ger betydande utslag i slutresultatet.” På samma sida skriver man: ”Arbetsmarknadsläget för klasslärare synes inte svara mot prognosens förutsägelser. Ett befarat stort överskott av klasslärare har synbarligen ännu inte inträffat.” På s. 11 kommer utskottets slutliga kapitulation, där det står följande: ”Det är enligt utskottet angeläget att SÖ och SCB får erforderliga resurser för ett prognosarbete som kan ge nödvändig vägledning för lärarutbildningens dimensionering. Det ankommer på myndigheterna att i sina kommande anslagsframställningar begära de medel som erfordras.” Utskottet erkänner alltså att prognosen är fel och att ett uppskov vore det lämpligaste i avvaktan på ett bättre utredningsunderlag. Om försöksverksamheten i Härnösand faller väl ut, kan man tänka sig att bedriva motsvarande försöksverksamhet i Kristianstad. Det är ju ett ganska konstigt beslut att ta bort den utbildning som redan finns, införa motsvarande utbildning i Härnösand, se om det finns lämpligt underlag där och i så fall införa utbildningen igen på försök i Kristianstad. Jag sade inledningsvis att detta förslag också har regionalpolitiska effekter. Det förstärker bl.a. ytterligare obalansen i Skåne. Länsarbetsnämnden i Kristianstad har påpekat att det under innevarande läsår hade varit klasslärarbrist i Kristianstadsoch Blekingeregionerna, om man inte hade haft tillgång till nyutexaminerade lärare från lärarutbildningen i Kristianstad. Herr talman! Många talare har före mig påpekat osäkerheten i utskottets förslag men ändå övergett sina motioner. Jag tänker inte följa i deras kölvatten, utan jag ber härmed att få yrka bifall till motionen 1975/76:783.
Herr talman! Jag valde i dagens debatt metoden att öppna den och presentera utbildningsutskottets betänkande, som var i stort sett enhälligt med undantag av några smärre punkter. Nu har det ställts frågor till mig som jag har anledning att besvara. Jag kommer också att använda det här tillfället, eftersom jag inte haft någon replik tidigare, till att replikera ett par av de inlägg som gjorts. Jag tror inte att herr Komstedt satt sig in i den här frågan och förstår vad vi håller på med, när han nu kritiserar utskottet och propositionen för ”nedskärningen av lärarutbildningen”, som han säger. Det som vi rekommenderar riksdagen att besluta är på de här sju olika lärarutbildningsområdena en ökning av utbildningskapaciteten med inte mindre än 2 718 platser från 6 128 upp till 8 846. Det är en utomordentligt stor ökning av lärarutbildningen i Sverige. Men det finns en och annan, kanske ganska många, som gör ett allvarligt misstag i dessa bedömningar. De tycker inte att förskollärarutbildningen är lika fin som klasslärarutbildningen. Därför talar de om nedskärningar och inskränkningar och observerar inte att det är en kraftig ökning av utbildningskapaciteten på det utomordentligt viktiga området som förskolan är. Jag vill upplysa kammarens ledamöter, om de inte observerat det tidigare, att det är den här saken som vi har att ta ställning till nu. Jag vill också gärna ha sagt att jag förstår om man från några borgerliga ledamöters sida gärna vill ta hem den här kompromissen som ett resultat av sina aktiviteter i de olika orterna. Jag kan försäkra att det har varit samlade opinioner utan hänsyn till partitillhörighet som med eller utan missförstånd i fråga om vad propositionen innebär har begärt hos utskottet att få behålla klasslärarutbildningen på lågoch mellanstadiet eller ämneslärarutbildningen. Utskottets betänkande är ett resultat av en kompromiss, där vi så långt som möjligt sökt att tillgodose de olika önskemålen utan några partipolitiska sneglingar. Den ena sidan har inte större rätt och anledning att ta hem någonting av detta än den andra sidan. Det är två frågor som under debatten har varit uppe särskilt till dis kussion. Fru Frenkel frågade om montessoripedagogiken. Hon talade också om betygen, vilket även några andra av de ärade deltagarna i debatten har varit inne på. När det gäller montessoripedagogiken vill jag svara fru Frenkel direkt genom att säga att utskottet menar att LUT 74 inte skall lägga fram något särskilt förslag till en sådan utbildningsgång, men utskottet hänvisar till att LUT 74 i ett yttrande erinrar om att montessoripedagogiken har många värdefulla inslag. Den ger ett värdefullt bidrag över huvud taget till det material som utredningen sysslar med. Därför kommer automatiskt de inslag som finns i montessoripedagogiken att ligga med i de allmänna bedömningar som LUT 74 skall göra bl.a. när det gäller att förändra elevrollen och göra eleverna mer aktiva i skolan. Beträffande betygen kan jag gärna säga, för min personliga del och för den socialdemokratiska gruppens del, att vår allmänna inställning på det här området överensstämmer mycket väl med det som folkpartiets landsmöte har uttalat sig för — att det är angeläget att avskaffa de graderade betygen och göra det så fort som möjligt. Jag vill samtidigt erinra om att det i SIA-propositionen har framförts förslag om att riksdagen nu skulle göra ett uttalande i betygsfrågan. Men där har folkpartiet motionerat om att riksdagen inte nu skall göra något sådant uttalande utan avvakta betygsutredningen i stället. Då kan man ställa frågan: Varför skall vi göra ett uttalande i betygsfrågan i samband med behandlingen av lärarutbildningen, när det nu sitter en utredning och arbetar med precis samma problem? Då är det väl bättre att vi logiskt följer upp metodiken och avvaktar utredningarna. I direktiven till lärarutbildningsutredningen betonas att målsättningen i arbetet bör vara att på sikt ersätta betygen med något annat. Men samtidigt — och det är angeläget att betona - måste man klara ut frågan om meritvärderingen i samband med tjänstetillsättning. Det går inte att i dag bara rycka ut frågan om betyg och säga att de graderade betygen skall bort men inte ta konsekvenserna och lägga fram förslag till lösning när det gäller meritvärderingen. Herr talman! Jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets ordförande herr Alemyr tror inte att jag har satt mig in i den här frågan om lärarutbildningen. Det är väl närmast så att herr Alemyr känner sig besvärad över att jag har gjort påpekanden om de motsägelser och orimligheter som finns i utskottsbetänkandet. Jag tycker att man skall acceptera att alla inte känner sig till freds med kompromisser. Jag anser att det här är en dålig kompromiss — det sticker jag inte under stol med. Jag förstår att herr Alemyr känner sig nöjd med den, med utgångspunkt i hans geografiska placering. Småland får nu tre lärarhögskolor, Skåne får en — och det är en viss skillnad i folkmängdsunderlaget.
Herr talman! Jag skall givetvis inte polemisera med utskottets ordförande, därför att vi är, som vi har talat om här, överens om den kompromiss som är gjord. Jag vill i stället ge honom en eloge därför att han i regel förstår att snabbt och tillmötesgående rätta till de fel som regeringens propositioner har ur utskottets och oppositionens synpunkter sett. Det tycker jag alltså att vi skall ge herr Alemyr en eloge för.

Herr talman! Klockan är mycket och jag skall inte försöka förlänga den här debatten. Jag vill bara erinra om att vi socialdemokrater i södra Älvsborgs län har väckt en motion, nr 2191, där vi har tagit upp frågan om förskoleseminariet i Borås: Vi har hemställt om en utökning där med två klasser. I en motion från Hallands riksdagsmän har gjorts motsvarande framställning beträffande Halmstad. Det förslaget tillstyrks utan någon som helst argumentation från utskottets sida om varför utbildningen utökas just i Halmstad. Jag är inte på något sätt avundsjuk på Halmstad, men det finns inte någon som helst motivering i utskottsbetänkandet till varför det inte sker någon utökning i Borås utan bara i Halmstad. Jag vill därför fråga utskottets ordförande eller statsrådet, om hon möjligen har någonting med i spelet: Varför har utskottet tillstyrkt en utvidgning av förskoleseminariet i Halmstad men inte i Borås?
Herr talman! Först och främst vill jag säga angående betygen att vi vid folkpartiets landsmöte faktiskt bara uttalade oss för ett avskaffande då, alltså 1974, av de graderade betygen när det gällde lärarutbildningen. Anledningen till att jag yrkade på att riksdagen skulle göra det uttalandet var att LUT, om man hade bifallit detta krav, verkligen kunde ha sysslat med frågor om meritvärdering och andra befordringsgrunder. Men när det gäller montessorilärarna hade varken jag eller mina medmotionärer menat att LUT skulle lägga fram förslag till en separat utbildning av sådana lärare. Vi hade tänkt oss att man i den vanliga lärarutbildningen skulle få in vidareutbildningskurser, där man specialiserat sig på montessoripedagogiken, så att man sedan kunde undervisa om denna. Jag tycker att det är att beklaga att man bara skall ta upp denna fråga litet allmänt. Det visar endast att vi inte heller i fortsättningen kan få några lärare som har en riktig utbildning i montessoripedagogik. De som vill ha en sådan utbildning måste bekosta den själva och resa till de utbildningsanstalter som finns i Holland, Schweiz och England.
Herr talman! Jag har frågat fru Frenkel varför man inte kan avvakta en utredning när det gäller betygen i lärarutbildningen samtidigt som man skall avvakta utredning beträffande betyg på andra områden. Det är det centrala i mitt resonemang. När herr Komstedt talar om orimligheter och felaktigheter i utskottsbetänkandet vill jag bestämt bestrida att det föreligger några sådana. Det finns inga motsättningar i utskottets sätt att uttrycka sig. Och, herr talman, vad gäller herr Komstedts tal om mitt geografiska hemvist vill jag säga att jag aldrig i riksdagen diskuterar sådana argument.
Herr talman! Men betygsutredningen sysslade bara med betygen i ungdomsskolan, inte med lärarutbildningen.
Herr talman! Men lärarutbildningsutredningen, fru Frenkel, sysslar enligt direktiv med lärarutbildningen. Det är alltså två skilda utredningar vi talar om, men båda frågekomplexen är föremål för utredning. Vidare är jag ledsen över att jag glömde att svara fru Hörnlund, som ställde en direkt fråga till mig. Det enda motiv utskottet har för att inte tillstyrka också en utvidgning av klassantalet vid förskoleseminariet i Borås är att vi anser att det är en så kraftig ökning av kapaciteten över lag som nu föreslås. Det är ett mycket stort antal nya platser som föreslås, och den geografiska fördelningen av dem är enligt utskottets uppfattning godtagbar. Därför har vi inte velat sträcka oss längre i vårt förslag. Men det innebär inte i och för sig ett negativt ställningstagande till någon ort.
Herr talman! I propositionen har ju statsrådet framhållit att tillgången på praktikplatser och handledare begränsar möjligheterna att utbygga förskollärarutbildningen. Då tycker jag att det är litet underligt att man inte tillvaratar de möjligheter som onekligen finns i Borås, där man omedelbart kan göra en utökning med två klasser. Det är närmast därför jag ställer frågan varför utskottet snabbt kan uttala att Halmstad skall ha ytterligare utbildning men inte Borås. Det måste vara någon skillnad mellan orterna, strukturmässigt eller i fråga om möjligheter av andra slag. Vi har trots allt oerhört hög förvärvsfrekvens i södra delen av Älvsborgs län bland kvinnorna — det är välkänt i hela landet. Vi har en barntillsyn med långa anor och traditioner och vi har praktikplatser och handledare. Hade det då inte funnits skäl att pröva en utvidgning av denna utbildning även i Borås?

Fru talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är villig att medverka till att Sveriges folkpensionärers riksförbund, Pensionärernas riksorganisation och Statspensionärernas riksförbund bereds möjlighet att bli representerade i indexnämnden. Indexnämnden är ett rådgivande organ åt statistiska centralbyrån i frågor rörande konsumentprisindex. Enligt gällande bestämmelser åligger det indexnämnden att avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av gällande grunder för beräkning av konsumentprisindex. Själva beräkningarna av konsumentprisindex utförs däremot av statistiska centralbyrån. Indexnämnden består av tolv ledamöter med lika många suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna i indexnämnden förordnas av statistiska centralbyrån. Antalet ledamöter bestäms dock av regeringen. Centralbyrån har ålagts att inhämta förslag till ledamöter från konjunkturinstitutet, statens konsumentråd, Sveriges köpmannaförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Kooperativa förbundet, Landsorganisationen i Sverige, Svenska arbetsgivareföreningen, Centralorganisationen SACO/SR, Tjänstemännens centralorganisation och — sedan år 1973 — statens prisoch kartellnämnd. Indexnämnden har att fullgöra uppgifter av rent teknisk natur. Med tanke härpå är sammansättningen av nämnden mycket bred och sakkunnig. Även om jag har förståelse för pensionärsorganisationernas intresse i denna fråga är jag därför inte beredd att föreslå att antalet ledamöter i indexnämnden utökas. Jag vill i anslutning härtill även framhålla att gjorda undersökningar visar att konsumentprisindex är representativt i samma utsträckning för pensionärer som för övriga medborgare.

Fru talman! Eftersom herr Henmark på grund av sjukdom ej kan närvara här i kammaren har jag blivit ombedd att tacka statsrådet för svaret Genom anknytning till basbeloppet har man avsett att värdesäkra folkpensionsförmånerna, men det har visat sig att den höjning av pensionen som f. n. sker inte är tillräcklig i en period av kraftig inflation. Det drabbar hårt en grupp människor som befinner sig på låginkomstnivå. Basbeloppet justeras beroende på förändringar i konsumentprisindex. Finansministern säger att ”konsumentprisindex är representativt i samma utsträckning för pensionärer som för övriga medborgare”. Jag vill inte riktigt hålla med om det. Det är sannolikt att de komponenter som ingår i konsumentprisindex avviker från de flesta äldre människors konsumtionsmönster. Kostnader för bostäder, kläder och bilinnehav etc. är sannolikt mestadels lägre i äldre människors hushåll än för genomsnittet hushåll. Det är därför viktigt att pensionärerna blir representerade i indexnämnden och där får möjlighet att påverka sin egen situation. Även pensionärer skall ha del av den standardhöjning som tillkommer andra grupper i samhället. Svaret på herr Henmarks fråga är alltså att finansministern inte är villig att medverka till att pensionärsorganisationerna blir representerade i indexnämnden. Detta svar tror jag inte att herr Henmark blir särskilt nöjd med.

Fru talman! Herr Forslund har frågat mig om jag vill redovisa de erfarenheter som gjorts i fråga om taxeringsnämndernas bedömning av avdragsrätt för kostnader för arbetskläder samt om erfarenheterna föranleder åtgärder beträffande riksskatteverkets anvisningar. Herr Persson i Karlstad har frågat mig om jag på grundval av hittills vunna erfarenheter är beredd att medverka till en översyn av gällande yrkeskategorisering vad gäller reglerna för avdragsrätten och att därvid även överväga en höjning av nuvarande beloppsgränser. Det har sedan länge diskuterats om vissa arbetstagare skall ha särskild kompensation för kostnader för arbetskläder. Enligt en allmän uppfattning konfirmerad av riksdagen är detta en fråga som i första hand bör lösas genom överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden och inte genom avdrag vid inkomsttaxeringen. I avvaktan på en tillfredsställande lösning avtalsvägen infördes emellertid år 1975 en begränsad rätt till avdrag för kostnader för arbetskläder. Avdragsrätten begränsades till 1976-1978 års taxeringar och gavs även i övrigt en restriktiv utformning. Avdragsrätten avsågs för sådana arbetstagargrupper som typiskt sett får vidkännas relativt höga kostnader för arbetskläder. Avdraget bestämdes schablonmässigt till 300 kr. per år. Riksskatteverket har efter samråd med ett antal berörda fackförbund utfärdat anvisningar rörande de yrkeskategorier som är berättigade till avdrag. Taxeringsnämnderna tillämpar vid innevarande taxering de nya reglerna för första gången. Det är ännu för tidigt att redovisa erfarenheterna av denna tillämpning. Jag vet dock att ett mycket stort antal avdragsyrkanden har framställts. Dessa yrkanden får då prövas i vanlig ordning. Självfallet kan ojämnheter vid bedömningen förekomma. Enligt riksdagens beslut är det riksskatteverket som har att fastställa förteckning över de yrkesgrupper som kan anses ha rätt till avdrag. Meningen är att riksskatteverket med ledning av vunna erfarenheter skall utfärda ny förteckning inför 1977 års taxering. I fråga om årets taxering som redan till stor del slutförts är det inte praktiskt möjligt att nu ändra reglerna.

Fru talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Denna fråga har ställts mot bakgrund av de onekligen oklara direktiv som utgivits av riksskatteverket när det gäller denna avdragsrätt. Jag är medveten om att nuvarande bestämmelser skall ses som ett provisorium under en treårsperiod, men även om avdragsreglerna är tillfälliga är det angeläget att de är utformade så att icke godtyckliga bedömningar skall avgöra taxeringsnämndsbeslut. Jag är också medveten om att inte minst finansministern känner till de fall där stora avdrag beviljats andra yrkesgrupper med helt andra inkomstlägen än exempelvis byggnadsarbetare eller varvsarbetare. Det är ju dessa fall som skapat en irriterad debatt bland de stora löntagargrupperna med lägre genomsnittsinkomster. Riksskatteverkets anvisningar måste därför förtydligas så att irritation inte behöver uppstå hos många grupper som själva anser sig vara berättigade till ett avdrag men som av okända motiveringar fått avslag. Det kan ändå inte vara riktigt att berörda fackförbund skall behöva rekommendera sina medlemmar att överklaga när de fått avslag. Det finns en rad exempel att anföra om lokala nämndbeslut som renderat vederbörande ett avslag på grund av okunnighet från myndighets sida när det gäller bedömning av klädslitage för vissa yrkesgrupper. Men jag får nöja mig med svaret och uttalar den förhoppningen att med vunna erfarenheter skall riksskatteverket inför kommande inkomsttaxering revidera och förtydliga anvisningarna. Än en gång tack för svaret.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga i anledning av gällande bestämmelser för avdragsgilla merkostnader för arbetskläder. Anledningen till att jag ställde frågan var den massiva kritik jag upplevde vid årsmötet med Byggnadsarbetareförbundets avdelning 29 i Karlstad den 27 mars i år. Den kritik som där framfördes anser jag till stor del vara berättigad. Jag förstärktes i min tro vid vår socialdemokratiska distriktskongress i Värmland ett par veckor senare. Även där framfördes kraven, och kongressen uttalade sig för en ändring av nuvarande bestämmelser samt riktade en vädjan därom till riksdag, regering och riksskatteverket. De bestämmelser som reglerar detta synes i många fall vara alltför rigorösa och slår så att säga snett. Många byggjobbare upplever att de behandlas olika av taxeringsmyndigheterna. Av skilda anledningar tycker många att nuvarande regler och deras tillämpning inte är enhetliga och rättvisa. Tillämpningen sker snarare på ett byråkratiskt sätt. En byggjobbare har höga kostnader — ofta sliter han arbetskläder för belopp mellan 800 och 1 000 kr. per år. Men många byggjobbare blir förvägrade avdrag med det schablonmässiga beloppet på 300 kr. Taxeringsmyndigheterna synes hellre fälla än fria, dvs. oftast underkänna yrkade avdrag. En uppräkning av nämnda schablonbelopp är angelägen och förväntas av många berörda löntagare och löntagarorganisationer. Där gör man jämförelser med andra yrkesutövare, och avdragen ställs då i relation till byggjobbaren och metallarbetaren. En översyn av gällande yrkeskategorisering synes också motiverad. Jag förutsätter att överläggningar kommer till stånd på ett tidigt stadium och att riksskatteverket utfärdar klara direktiv till landets taxeringsmyndigheter inför 1977 års taxering. I svaret säger finansministern att samråd ägt rum mellan ett antal berörda fackförbund och riksskatteverket. Byggnadsarbetareförbundet och Målareförbundet är i varje fall inte överens med riksskatteverket om tillämpningen av de anvisningar som riksskatteverket utfärdat. Många andra fackförbund i LO-kollektivet är också starkt kritiska mot nämnda anvisningar. Jag tolkar svaret så att riksskatteverket inför 1977 års taxering utfärdar nya regler för yrkeskategorisering, varför jag förväntar att ett fördjupat samråd med berörda fackförbund äger rum innan ny yrkeskategorisering utfärdas från riksskatteverket. Helt nöjd med svaret är jag inte. Jag vill gärna ha en komplettering från finansministern när det gäller den nuvarande begränsningen till ett maximibelopp. Min fråga är om statsrådet är beredd att överväga en höjning av nuvarande beloppsgränser inför 1977 års taxering. Jag förväntar mig ett svar på den frågan.
Fru talman! Jag är inte särskilt överraskad över den reaktion som det här avdragsbeslutet har föranlett. Enligt de ursprungliga reglerna skall man ha möjlighet att dra av för arbetskläder under förutsättning att det tarvas speciella arbetskläder för det speciella arbete av ett eller annat slag som man har att utföra. Däremot har man inte haft möjlighet att dra av för arbetskläder om dessa är en normal typ av kläder — inte ens om det uppstår kraftigt slitage på dem. Det tillsattes en utredning som fick fundera över den här frågan. Utredningen kom sedan med ett förslag. Vi var ganska fundersamma hur vi skulle göra. Jag var medveten om att det är mycket ömtålig fråga att plocka ut de grupper som skulle få detta avdrag och därmed lämna andra grupper utanför. Men vill man inte göra avdraget till ett generellt avdrag för alla får man försöka lösa frågan trots de svårigheter som föreligger. När riksskatteverket gick till aktion i den här frågan sedan det fått riksdagens uppgift att göra denna förteckning så tog verket kontakt med en del typiska grupper av arbetare genom fackförbund som inom sig hade fräsare, plåtslagare, skogsarbetare, svetstekniker och andra arbetare. Så även en del varvsarbetare har kommit att beröras av den här avdragsmöjligheten. Landsorganisationen vågade inte ha någon speciell uppfattning i denna fråga utan överlät åt de anslutna förbunden att ge svar. Jag tror inte att det var något förbund som inte ansåg att dess medlemmar skulle vara berättigade till detta avdrag. Även TCO med typiska statstjänstemannagrupper ansåg att deras medlemmar skulle ha rätt till detta avdrag. Men det var inte meningen att avdraget skulle vara generellt. Dessutom är nog den allmänna uppfattningen i skattefrågor att avdragen så långt det är möjligt skall begränsas. Riksdagen har också uttalat att det här egentligen är en förhandlingsfråga. Det är på dessa premisser riksskatteverket har handlat, och jag tycker att verket har gjort så gott det kunnat. Men verket har ju förklarat sig berett att ompröva frågan vid nästa års taxering.
Fru talman! Jag är medveten om att detta i första hand är en facklig förhandlingsfråga för arbetsmarknadens parter, men samtidigt sker ju visst samspel mellan statsmakterna och löntagarna när det gäller skattepolitiken, som i många andra fall är ett provisorium. Ändock tror jag mig veta att löntagarna och deras organisationer är betjänta av att en viss uppjustering av nuvarande schablonbelopp sker vid kommande inkomsttaxeringar. Den här frågan kom upp vid ett arbetsplatsmöte med byggjobbare så sent som i torsdags, och det var en förödande kritik som framfördes där. Taxeringsmyndigheterna brottas med många problem och arbetsuppgifter, och jag efterhörde hur länsskatterätten i Värmlands län bedömde nuvarande situation. Länsskatterätten ansåg att en ny förteckning över yrkesgrupper snarast bör utformas samt att det i lagtexten klart bör framgå vilket belopp som bör vara maximibelopp. Jag förväntar mig att det svar som finansministern har gett innebär att samtidigt som en ny yrkeskategorisering införs också nämnda schablonbelopp på 300 kr. kommer att uppjusteras. Fru talman! Jag är relativt nöjd med finansministerns uttalande, och jag förväntar mig att konkreta råd och anvisningar utfärdas av riksskatteverket och att beloppsgränserna också rimligen uppjusteras för 1977 års taxering samtidigt som en ny yrkeskategoriförteckning utfärdas i samråd med berörda fackförbund.
Fru talman! Eftersom en absolut tystnad från min sida möjligen skulle kunna missuppfattas vill jag komma med en kort erinran. Om man inte vill att det skall vara ett generellt avdrag för alla är det klart att kontroverserna mellan de inkomsttagare som medges avdrag och de som inte medges avdrag blir så mycket mer markanta ju högre avdragsbeloppet är. Eftersom alla förbund, inom både LO och TCO, anser att deras speciella medlemmar skall ha avdragsrätt så ställs man här - om man vill följa den uppfattning som herr Persson i Karlstad har —- inför kravet på ett praktiskt taget generellt avdrag som skulle vara väsentligt större än nu gällande avdrag. Avdragsbeloppet på 300 kr. har konfirmerats av riksdagen och kan följaktligen inte ändras med mindre än att ett nytt riksdagsbeslut fattas. Jag behöver inte göra klart för gamla erfarna riksdagsmän att motionsrätt alltid föreligger. Om det sedan på dessa premisser finns möjligheter att justera avdraget blir en sak för riksdagen att avgöra.
Fru talman! Jag har inte mycket att tillägga. Det är helt riktigt som finansministern säger att motionsrätt föreligger. Jag skall överväga att återkomma vid nästa riksmöte. Men jag tror att den här diskussionen som vi har fått visar framför allt att vissa andra yrkesutövare får sådana onormala bidrag om man jämför med varvsarbetare, metallarbetare och byggnadsarbetare. Därför är detta ett lapptäcke och ett provisorium, som vi kanske måste komma ifrån. De yrkesgrupper jag här har nämnt är de mest utsatta i dag, och rimligen bör för deras del en uppjustering ske av avdragen. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Fru talman! Herr Torwald har frågat mig om jag anser det rimligt att en idrottsförening — som genom oavlönat frivilligt arbete söker lösa lokalproblem för sina ungdomar — vid beskattning av bingospel likställs med professionella bingoarrangörer, som för egen vinning driver denna form av verksamhet. Till belysning av frågan har herr Torwald angivit att en mindre idrottsförening i Göteborgstrakten hotas av utmätning på grund av skatteskulder. Vidare, fru talman, har herr Norrby frågat mig om jag avser att för riksdagen framlägga proposition angående beskattning av ideella organisationer. Jag finner det lämpligt att svara på de båda frågorna i ett sammanhang. När det gäller beskattning av bingospel måste man skilja mellan spelskatt och inkomstskatt. I fråga om inkomstskatt gäller att den som i större omfattning anordnar bingospel beskattas för överskottet som för inkomst av rörelse. Jag vill dock erinra om att föreningsskatteutredningen lagt fram förslag som innebär att vissa ideella organisationer, bl.a. idrottsföreningar, normalt skall vara befriade från inkomstoch förmögenhetsskatt. Betänkandet remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 15 maj 1976. Som jag tidigare i år har meddelat med anledning av en fråga av herr Wikström och en interpellation av herr Henmark är avsikten att riksdagen skall föreläggas proposition i ämnet under hösten 1976.

Fru talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Anledningen till den är ju att en liten idrottsförening i Göteborg i egen regi haft en bingoverksamhet, som gett det netto som krävdes för att lösa klubbens lokalproblem. Men då föreningsfunktionärerna inte varit tillräckligt insatta i vilka skattebestämmelser som gäller i dessa sammanhang har föreningen nu drabbats av stora restskatter och hot om utmätning. Man kan inte undgå att bli beklämd när man kommer i kontakt med sådana här fall, där frivilligt arbete i folkrörelseorganisationer leder till oväntade — och enligt mitt förmenande orimliga — skattepålagor. Jag är helt övertygad om att finansministern delar min uppfattning att detta inte är syftet med skattelagstiftningen utan att det bara ”råkat bli så”. När jag kom i kontakt med den aktuella Göteborgsklubbens kassör, så sade han: ”Från början blev jag aldrig orolig, när vi fick det oväntade skattekravet på halsen, för jag tänkte att så dumma kan ju inte lagarna vara! När bara skattemyndigheterna får reda på att vi är några enkla jobbare, som offrat såväl semestrar som massor av Övrig fritid för att lösa lokalfrågan för klubbens ungdomar, så kommer man givetvis att stryka ett streck över hela kravet.” Tyvärr var det inte så lätt att uppnå denna ur föreningens synpunkt rimliga lösning av skatteproblemet. Å andra sidan är det lika uppenbart att föreningen hade undgått beskattning av inkomsterna från här ifrågavarande bingoverksamhet, om man bara vidtagit vissa åtgärder. Vi skärper ju efter hand de formella kraven för att komma åt skrupelfria människor, som på olika sätt söker undgå att betala skatt på sina inkomster. Men tyvärr leder detta många gånger till att småföretagare och ideella föreningar råkar illa ut därför att de går vilse i skattedjungeln. Nyligen har vi förelagts ett förslag till en s.k. generalklausul mot skattefusk för att komma åt sådana som genom rena skentransaktioner söker reducera sin skatt, även om de åtgärder de vidtagit är formellt oantastliga. Åtgärden är ur rättssäkerhetssynpunkt litet tvivelaktig, men den är kanske trots detta hödvändig för att man skall komma åt dessa smarta skattesmitare. Men omvänt borde vi väl då också införa en annan generalklausul, som fungerade som ett skydd mot omotiverad beskattning av en förening eller företagare som av förbiseende icke iakttagit en formell åtgärd som i enlighet med lagens anda skulle ha lett till skattebefrielse eller skattelindring. Fru talman! Jag är ju västgöte och har därför stor respekt för västgötalagens uttryck ”bättre god domare än god lag”. Låt mig därför avslutningsvis ställa en följdfråga till finansministern: Anser inte statsrådet att skattemyndigheterna i sådana här fall mera borde döma efter lagens anda än efter dess bokstav, när det är uppenbart att ifrågasatt skattläggning uppkommit på grund av formella förbiseenden från den skattskyldiges sida?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
Riksdagen beslöt därefter i april 1965 — alltså för elva år sedan —- på förslag från bevillningsutskottet att frågan skulle bli föremål för utredning. Någon utredning tillsattes dock inte — orsaken till detta är för mig obekant — utan 1970 års riksdag fick upprepa kravet på utredning. Sådant var alltså läget då jag den 4 november 1971 riktade frågan till finansministern, när utredningen skulle tillsättas. Finansministern svarade då att utredningen skulle tillsättas den 12 november. Så tillsattes äntligen den begärda utredningen, och efter drygt fyra års utredande lade den i december 1975 fram sitt betänkande. I förteckningen över propositioner som avses lämnas under vårsessionen finns en proposition upptagen som behandlar den här saken, men det står att den ”eventuellt” kommer att lämnas, och det är det som har gjort mig bekymrad och som lett till att jag har ställt denna fråga till finansministern. Jag ber om ursäkt, herr finansminister, för att jag tyvärr icke har uppmärksammat att finansministern tidigare har svarat på liknande frågor. För min del har jag nu fått ett lugnande svar, och jag är tillfredsställd med svaret. Denna fråga är så viktig för många föreningar och för de människor som oegennyttigt arbetar ideellt i våra folkrörelser att jag med tillfredsställelse noterar att propositionen kommer under det här året. Att ändrade bestämmelser behövs framgår med all önskvärd tydlighet bl.a. av de förhållanden som herr Torwald har redogjort för. Jag har inte större anledning att gå in på det svar som finansministern lämnade till herr Torwald, men jag vill ställa en liten fråga i sammanhanget. Jag har ju för mig att procentsatsen när det gäller beskattningen av bingoinkomster ligger på 5 96 och icke på 15 926 som herr finansministern sade i sitt svar. Jag kanske har fel, men det vore värdefullt om finansministern i så fall ville göra en rättelse på den punkten.
Fru talman! Då får jag rätta mig själv. Skatten på bingospel är 5 96. Det är möjligt att jag sade 15 96, och i så fall ber jag att få göra denna korrigering till protokollet. Jag vill kommentera den framställda frågan med ytterligare ett par ord. Enligt riksdagens beslut får ju bingospel anordnas endast till förmån för ideella föreningar, och tillstånd till bingospel ges således bara till föreningar eller organisationer med ideell inriktning. Däribland finns också idrottsföreningarna. En del idrottsföreningar sköter det här själva. En 1 del lämnar ut det på entreprenad, och då kan naturligtvis ett visst vinstintresse komma in i bilden. Det av herr Torwald påtalade fallet gäller inte själva spelskatten. Det har, om jag inte är felunderrättad, gällt en liten idrottsförening utanför Göteborg — jag vet vad det är för idrottsförening —- som under olika perioder 1973 ordnade bingospel med en omsättning på i runt tal 718 000 kr. Spelskatten härför har deklarerats i vederbörlig ordning, och skatten uppgick till 36 000 kr. I den delen är det således inga oklarheter. Nu torde det här bingospelet emellertid ha gett föreningen ett visst nettoöverskott — kanske ungefär lika mycket som bingoskatten representerade. Det är det nettoöverskottet som föreningen nu har bekymmer med. Jag utgår från att frågan kommer att klaras upp, när det i höst blir tillfälle att lägga fram förslaget om beskattningen av ideella föreningar. Men jag är tveksam när det gäller att tillämpa den gamla västgötalagen, som säger att en god domare skall korrigera lagen, ty det innebär alltid att man för in åtskilligt av subjektivt tyckande, hur god domare man än är. Vi har både små och stora föreningar. En del av föreningarna inom idrottsrörelsen rör sig med belopp på åtskilliga miljoner. Vi får se på dessa frågor litet närmare när förslaget kommer till riksdagen till hösten.
Fru talman! Jag är tacksam för dessa preciseringar. Som finansministern sade är det inte själva vinstbeskattningen på bingoarrangemangen som striden har stått om i detta fall, utan problemet har uppkommit därigenom att föreningen har beskattats för den rörelsevinst som anses ha uppkommit. Men där förhåller det sig så, att om föreningen i tid hade köpt in material och annat för den aktuella byggnaden, så hade man för verksamhetsåret inte haft något netto att redovisa, och då hade man uppenbarligen inte heller fått skatta för beloppet. Den saken har man av ren okunnighet förbisett, och det är det som är det beklagliga. Jag förstår att statsrådet nu inte gärna kan säga att man skall strunta i de lagar som gäller. Men jag hoppas att man vid ärendets fortsatta behandling och vid det slutliga ställningstagandet kommer att ta litet hänsyn också till lagens anda, inte bara till lagens exakta ordalydelse; det var just det jag avsåg med min fråga.

Ulanders den 23 april anmälda fråga, 1975/76:321, och anförde: kinin flere fisa ks dE Fru talman! Herr Ulander har frågat mig om innebörden av regeringens Om innebörden av fastställelsebeslut rörande en stadsplanebestämmelse till stadsplanen för = viss stadsplanebekvarteret - Inedal i Stockholm. stämmelse Bestämmelsen lyder på följande sätt: ”Inom fastighet får utan byggnadsnämndens prövning den genomsnittliga storleken för bostadslägenheter vid uppförande av helt ny byggnad ej understiga fyra rumsenheter. Beträffande befintlig byggnad skall, om inte byggnadens förutsättningar lägger hinder i vägen, vad som i föregående punkt har föreskrivits äga tillämpning på sådan till nybyggnad hänförlig åtgärd som syftar till att helt eller delvis rusta upp bostadsbeståndet i fastigheten och som ej behövs för att bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard enligt bostadssaneringslagen.” Syftet med bestämmelsen är att ge kommunen möjlighet att reglera lägenhetsfördelningen vid uppförande av ny byggnad och vid ombyggnad. Den aktuella stadsplanebestämmelsen är tillämplig utan inskränkningar när en ny byggnad uppförs. Vid ombyggnad gäller dock vissa restriktioner. Tillämpning av stadsplanens bestämmelse om lägenhetsfördelning blir aktuell när byggnadslov begärs för åtgärder i en byggnad med flera bostadslägenheter. Kommunen kan då med stöd av stadsplanens bestämmelser avslå ansökan om byggnadslov om inte lägenhetsfördelningen ändras i överensstämmelse med planen. Undantag härifrån görs när ansökan enbart avser åtgärder som behövs för att en eller flera lägenheter skall uppnå lägsta godtagbara standard. När det gäller befintliga byggnader vilkas läge är oförenligt med plan och som därför bör rivas vid plangenomförandet måste givetvis ansökningar om upprustning till lägsta godtagbara standard lämplighetsprövas mot bakgrunden av byggnadens återstående livslängd. Oftast torde sådana ansökningar vara att betrakta som ansökan om tillstånd till nybyggnad i byggnadsstadgans mening. Skälet till att regeringen ville ha ett undantag från stadsplanebestämmelsen för upprustning till lägsta godtagbara standard var främst att bestämmelsen annars skulle kunna komma i konflikt med bostadssaneringslagens bestämmelser om hyresgästinflytandet. Regeringen anför vidare i beslutet att det heller inte finns skäl för att stadsplanebestämmelsen skall tillämpas vid ansökan om byggnadslov för enstaka byggnadsåtgärder av mindre omfattning och betydelse utanför lägenheterna. Stadsplanebestämmelserna har därför getts en sådan utformning att enstaka byggnadsåtgärder av begränsad omfattning och betydelse utanför lägenheterna i hus vars lägenhetsfördelning strider mot planen inte omfattas av bestämmelsen. När det gäller byggnader som, av andra skäl än lägenhetsfördelningen, strider mot plan skall givetvis planen tillämpas även vid prövning av ansökningar om byggnadslov för 13 sådana enstaka åtgärder av begränsad omfattning och betydelse. Behovet att ändra lägenhetsfördelningen i bostadsbeståndet har även tagits upp av boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna i det gemensamma betänkandet Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Utredningarnas förslag i denna fråga, som bl.a. innefattade särskilda bidrag för att stimulera till sammanläggningen av smålägenheter, kommer att behandlas i annat sammanhang. Den nuvarande byggnadslagstiftningen är i många avseenden föråldrad, och en genomgripande översyn pågår f. n. inom bostadsdepartementet. Frågan om kommunernas möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt reglera kvalitet och lägenhetsfördelning i befintliga bostadsområden har hög prioritet i detta arbete.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det klarlade en del punkter som visat sig vara svårtolkade. Jag skulle emellertid vilja ställa ytterligare en fråga: Vad menar bostadsministern med ”enstaka byggnadsåtgärder av mindre omfattning och betydelse”, som alltså inte skulle omfattas av den aktuella stadsplanebestämmelsen?
Fru talman! Jag vill betona att det bör handla om enstaka åtgärder. När det gäller omfattningen och betydelsen av åtgärd som skall kunna genomföras utan att bestämmelsen om lägenhetsfördelning blir tillämplig har regeringen som exempel nämnt sopnedkast. Inredande av ny lägenhet, t.ex. på vind, sammanslagning av två eller flera lägenheter, inredande av gemensamma lokaler och installation av hiss är exempel på enstaka åtgärd av sådan betydelse att bestämmelsen däremot kan tillämpas. Jag föreställer mig självfallet att stadsplanebestämmelsen när det gäller enstaka åtgärder inte kommer att tillämpas stelbent och schematiskt.

Fru talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om min uppfattning angående vem som skall besluta om upplåtande av kyrka för gudstjänst eller därmed jämförlig förrättning. Tidigare ansågs det ankomma på kyrkoherden att besluta om upplåtelse av kyrka, oavsett för vilket ändamål kyrkan skulle användas. Numera är det kyrkorådet som enligt lagen om upplåtande av kyrkorum i vissa fall har att besluta om upplåtelse av kyrka för annat ändamål än gudstjänst eller därmed jämförlig förrättning. Kyrkorådet kan dock uppdra åt kyrkoherden att besluta på rådets vägnar. I propositionen 1963:149 med förslag till nämnda lag framhöll föredragande statsrådet att det inte fanns anledning att införa någon ny ordning i fråga om upplåtelse av kyrkorum för kyrkliga ändamål. Som motivering framhölls bl.a. att rent religiösa synpunkter måste vara avgörande i sådana fall. Vad föredraganden anfört godtogs av riksdagen. Det ankommer alltså fortfarande på vederbörande kyrkoherde att besluta om kyrkas upplåtande för gudstjänster: och därmed jämförliga förrättningar.

Fru talman! Jag skall be att få tacka kommunministern för att jag har fått min fråga besvarad. Anledningen till att jag har ställt den är att det i ett par fall förekommit att vederbörande kyrkoherde inte upplåtit kyrkan då kvinnlig präst skulle tjänstgöra. Många anser att det av hävd är kyrkoherden i församlingen som ensam har rätt att avgöra när och under vilka former kyrkorummet skall upplåtas.

Det här har alltså från min sida ingenting alls med samvetsklausulen att göra. Men jag har hört två tolkningar i denna fråga. Enligt den ena tolkningen är det kyrkoherden som avgör, men det saknas direkta bestämmelser i lag. Ett beslut av kyrkoherden skulle också kunna överklagas till domkapitlet. I den andra tolkningen hävdas att det är kyrkorådet som skall avgöra det fall jag här åberopar, där alltså en kvinnlig präst inte fick tillåtelse att tjänstgöra. I ett av fallen var också riksdagen inblandad. Jag skulle alltså vilja ställa den ytterligare delfrågan till statsrådet Gustafsson för ett helt klarläggande: Måste kyrkorådet delegera denna befogenhet till kyrkoherden eller vederbörande församlingspräst?
Fru talman! Sakförhållandet är det att vid upplåtande av kyrkorum för andra än kyrkliga ändamål beslutar kyrkorådet enligt den lag som antogs 1963. Kyrkorådet har rätt att delegera beslutanderätten till kyrkoherden om det så vill, men det är kyrkorådet som beslutar. När kyrkan skall användas för gudstjänster och liknande verksamhet är det pastorn eller kyrkoherden som beslutar. Det anses, i varje fall enligt ett uttalande av lagutskottet, att det föreligger besvärsrätt hos domkapitlet i ett sådant fall. Men helt säkert är inte rättsläget på den punkten, såvitt jag förstår.

Fru talman! Tydligen är det mycket svårt att få en helt klarläggande uttolkning av den här frågan. Den berör ju församlingar och den berör ju enskilda i många sammanhang! Det går tydligen inte att få fram klartext här. Är det vederbörande kyrkoherde som avgör? Tydligen tolkar statsrådet det så, men har man då rätt att överklaga ett sådant beslut till domkapitlet? Det anses, sade statsrådet, att rätten finns att överklaga detta. Måste då inte kyrkorådet ha delegerat ett sådant beslut till kyrkoherden eller vederbörande präst innan han har den rätten?
Fru talman! Jag tycker sakläget är ganska klart. När kyrkorummet skall användas för annat än kyrkligt ändamål är det kyrkorådet som beslutar, och när det gäller verksamhet för kyrkliga ändamål är det kyrkoherden som beslutar. Den fråga som då är tveksam och som herr Fågelsbo tar upp är den om det föreligger besvärsrätt i det senare fallet över kyrkoherdens beslut. Enligt ett uttalande som lagutskottet gjorde 1950 och som riksdagen inte förklarade sig ha någon erinran mot föreligger besvärsrätt hos domkapitlet. Och i ett fall, det som herr Fågelsbo nyligen nämnde och som inträffade strax intill riksdagshuset, skedde överklagande hos domkapitlet som också prövade ärendet.

Fru talman! Det tillhör det demokratiska systemets grunder att beslut i olika led skall vara öppna för granskning och kontroll och därmed också för kritik och omprövning. Det är inget tvivel om att allteftersom den allmänna verksamheten byggts ut har också behovet av satsningar på insyn och kontroll ökat. Det gäller såväl politiska beslut som förvaltningsbeslut. Det demokratiska systemet är i sig ingen garanti mot hemlighetsmakeri, misshälligheter och rättsövergrepp. Det krävs alltså vaksamhet mot brister även i en välansad demokrati. Riksdagen har härvidlag många viktiga funktioner. Kontrollfunktionen ären av dessa. Den utövas på mångahanda sätt, som utskottets ordförande redan har berört. Den utövas genom de ständiga debatterna, genom alla de olika utskottens granskning och beredning och genom de särskilda organ som lyder under riksdagen — revisorerna och JO.

Jag har i tidigare debatter av det här slaget sagt att jag anser att denna granskning är viktig och värdefull, även om dramatiken i de betänkanden som utskottet redovisar normalt inte är särskilt upphetsande. Granskningen ger en viss insyn i regeringsarbetet, den ger utskottet och därmed riksdagen möjlighet att lyfta fram i ljuset ärenden där handläggningen i regeringskretsen kan ha varit diskutabel. Och granskningen har säkerligen en betydelse som preventiv effekt. Ärendenas mängd medför självfallet att utskottets granskning aldrig kan vara heltäckande och uttömmande, men den ger möjligheter till en ganska ingående behandling av de ärenden som väckts i utskottet och som utskottet beslutat sig för att särskilt syna. En förutsättning för att utskottet skall kunna fullgöra sin granskningsfunktion är naturligtvis att utskottet får tillgång till det material som ledamöterna behöver för att kunna bedöma de frågor som tagits upp. Det brukar normalt inte vara några svårigheter härvidlag. Men som vi redan har hört genom utskottsordförandens anförande har det under granskningsarbetet i år inträffat en incident som jag för min del tycker är rätt olustig.

Jag skall inte här gå in på sakärendet i övrigt — det kommer att ventileras utförligare senare i debatten. Men jag vill beklaga att utskottets möjlighet att fullgöra sin granskningsuppgift på detta sätt begränsades. Jag delar inte Hilding Johanssons bedömning vad gäller utskottets rätt att ta del av den berörda promemorian. Det förhållandet att promemorian är sekretessbelagd är inget som helst skäl att förvägra utskottet tillgång till den. Utskottets ordförande vet lika väl som jag att utskottets ledamöter i sådana här fall är bundna av tystnadsplikt. Och vi kan inte riktigt avgöra om promemorian är av betydelse för bedömningen av justitiedepartementets handlande i den här frågan eller ej, eftersom vi inte har fått ta del av den. Över huvud taget tycker jag att — och det beklagar jag — det som en röd tråd genom utskottsordförandens anförande här gick ett slags krav på en hård restriktivitet vad gäller utskottsgranskningen. Man kan nästan fråga sig om Hilding Johansson menar att vi skall lägga ned verk = Nr 113 samheten helt och hållet. I varje fall tycks utskottets ordförande anse att vi skall undvika alla kontroversiella frågor och alla frågor som har en för den socialdemokratiska regeringen besvärande politisk touche. En sådan inställning kan jag för min del inte acceptera. Det är självfallet Granskning av att vi skall granska regeringens handlande även och — skulle jag mena = statsrådens — framför allt i de fall där regeringen kan finna granskningen besvärande. = tjänsteutövning Sedan blir jag litet förvånad över uppläggningen av herr utskottsord = m.m. förandens inlägg. Vi hade ju kommit överens om en ärendeuppdelning och en debattordning i dag som skulle leda till en bestämd strukturering — Granskningsarbeav diskussionen. Utskottsordföranden gick trots detta in på en sakvär — tets omfattning och dering av det ena ärendet efter det andra.

Men jag skall hålla mig till de ärenden som ligger under den rubrik kammaren nu har att behandla. Utskottet har regelmässigt år efter år gjort en del mera systematiska och utförliga genomgångar av vissa ärendegrupper. Dessa genomgångar har bidragit till att klargöra handläggningen inom regeringen i dessa ärendegrupper och de har gett värdefull information om den praxis som tilllämpas inom områden där sammanställningar och redovisningar tidigare saknats. Genomgångarna har också då och då gett anledning till påpekanden från utskottets sida. Även i årets granskningsbetänkande finns en sammanställning av det här slaget. Det är en fyllig och enligt min mening utmärkt redovisning av handläggningen av besvärsärenden inom regeringen. Av redovisningen framgår bl.a., som utskottets ordförande redan varit inne på, att antalet besvärsärenden ökat mycket kraftigt. 1966 var det 2000 och 1975 över 7 000. Under senare år har ökningen varit bortåt I 000 om året. Besvärsärendena utgör numera över en fjärdedel av samtliga regeringsärenden, och i något departement uppgår de till över hälften av alla ärenden. Man kan ha anledning att fråga sig om det här är en önskvärd utveckling och vad den kan bero på. Helt allmänt innebär den att regeringen i realiteten kommer att avgöra ett allt större antal enskilda ärenden, dvs. att ett allt större moment av förvaltningsfunktioner läggs in under regeringen samtidigt som man i andra sammanhang sökt avlasta regeringen handläggningen av olika ärendegrupper av administrativ natur. De förklaringar som ges till ökningen av besvärsärendena och som utskottets ordförande också återgav är i stort sett att de decentraliseringar av beslutanderätt till förvaltningsmyndigheter som företagits i sin tur avsatt en viss ökad besvärsfrekvens samt att förvaltningslagens bestämmelse om obligatorisk besvärshänvisning stimulerar allmänheten att anföra besvär över myndigheternas beslut. Det ligger väl en hel del i detta. Man kan kanske också våga att lansera den hypotesen att oklart och tvetydigt formulerade bestämmelser i lagar och förordningar är en av 29 anledningarna till den starka ökningen. Besvärsrätten är i och för sig en viktig rättssäkerhetsgaranti, som självklart bör finnas, eftersom den ger möjlighet till rättelse av felaktiga beslut. Men det allra bästa är naturligtvis om de bestämmelser som skall gälla är utformade på ett sådant sätt att ingen tvekan kan råda om hur de skall tillämpas redan i första instans. Ett utdraget besvärsförfarande är ofta en betydande olägenhet för den enskilde och också för berörda myndigheter. En stark ökning av besvärsfrekvensen inom ett ämnesområde bör således ge anledning till en begrundan av om de bestämmelser som gäller inom området i fråga har fått en så korrekt och klar utformning, att tveksamhet inte skall behöva råda om hur de skall tolkas. Ytterligare ett par reflexioner i anledning av den omfattande undersökningen av besvärsärendena. För den som anför besvär — oavsett om det är en enskild person eller t.ex. en kommun -— är det självklart ett mycket stort intresse att ärendet avgörs inom rimlig tid. Utskottsundersökningen visar att handläggningstiderna ofta är mycket långa. Det finns exempel på att det tagit upp till sex år att avgöra besvärsärenden, och de fall där handläggningen tagit bortåt två år är många. Remissbehandlingen av besvärsärenden kan i en del fall ta betydande tid. Det är viktigt att också den tiden kortas ner. Men sammanställningen i KU:s betänkande visar att man ingalunda bara kan skylla på att remissbehandlingen drar ut på tiden. Det finns gott om exempel på att departementen legat på ärenden ett år eller mer efter det att remissbehandlingen avslutats. Särskilt makabert blir det onekligen, när den långa handläggningstiden medför att det ärende som besvären gällt hunnit förlora all aktualitet när avgörandet äntligen kommer. Det finns flera sådana ärenden redovisade i utskottets sammanställning. Ett allmänt krav måste således vara att handläggningstiden kortas ner. I annat fall förlorar besvärsinstitutet i värde och kan i en del fall vara till mera skada än nytta. Det finns all anledning att stryka under vad utskottet skriver på den här punkten på s. 10. Men det finns också all anledning att foga till vad som där står om det utdragna remissförfarandet, att departementen själva bör se till att handläggningen inom departementen skyndas på när remissbehandlingen väl är klar. När avgörandet slutligen kommer i ett besvärsärende är det självfallet viktigt att den som anfört besvär får klart besked om motiven till beslutet oavsett om detta innebär avslag eller bifall. Utskottets undersökning visar att praxis härvidlag är mycket skiftande mellan departementen och mellan olika ärendegrupper och att motiveringarna när de förekommer ofta är mycket kortfattade. Utskottet framhåller på s. 13 i betänkandet att det behövs en-skärpning härvidlag även om en viss förbättring kan noteras under senare år. Motiveringarna bör vara så utförliga och klargörande som möjligt, skriver utskottet. Det är bra. Man borde kanske tillfoga att de också skall vara utformade på ett sådant sätt att de är begripliga för den som beslutet rör. Det är en upp maning som det f. ö. kan vara befogat att vidarebefordra till myndigheter av vad slag de vara må. Det är ett allmänt klagomål som man som riksdagsman ofta möter att den enskilde får lägga ner mycken möda på att tolka innebörden i olika myndigheters beslut. Fru talman! I de inledande avsnitten f.ö. i betänkandet behandlas en rad frågor som mer eller mindre kontinuerligt bevakas av utskottet och som i en del fall har kommit eller kommer under riksdagens behandling även i andra sammanhang. Jag skall för den skull bara helt kortfattat beröra ett par av dem. Av redovisningen av lagrådsgranskningen framgår att lagrådsremisser förekommit i något större utsträckning under 1975 än tidigare år. Men fortfarande är det endast en liten del av propositionerna som behandlas i lagrådet och även i övrigt finns det alltfort goda skäl för den kritik mot regeringen i den här frågan som oppositionen framfört år efter år och som vi upprepar i ett särskilt yttrande i det nu aktuella betänkandet. Det är uppenbart att det fortfarande är ganska godtyckligt vilka propositioner som går till lagrådet för granskning. Det brukar anföras som försvar för den rådande ordningen att utskotten numera har möjligheter att rätta till regeringens försummelser genom att själva besluta om lagrådsremiss. Det är riktigt, men denna möjlighet har, såvitt jag vet, ännu inte utnyttjats i något fall. Remisser från utskott till lagrådet är också en ganska opraktisk ordning. Den innebär att lagrådets yttrande inte föreligger under motionstiden, och den innebär förseningar av utskottsbehandlingen av ärenden. I vad gäller propositioner som kommer mot slutet av riksdagssessionen innebär en lagrådsremiss från vederbörande utskott i realiteten att riksdagen tvingas skjuta sakbehandlingen till nästa session. Den bästa ordningen är således otvivelaktigt att propositionerna behandlas i lagrådet innan de avlämnas till riksdagen. Utskottets sammanställning av propositionsavlämnandet visar vad som är väl känt och som påtalats av utskottet och här i kammaren ett otal gånger. Regeringen har inte följt de anmaningar som utskottet och riksdagen gett år efter år. Anhopningen av propositioner mot slutskedet av våren fortsätter, och de i riksdagsordningen angivna propositionstiderna överskrids utan hänsyn till alla de problem som detta medför för partierna, utskotten och kammaren och för hela sakbehandlingen av propositionsförslagen. Konstitutionsutskottet protesterar återigen enhälligt mot denna orimliga ordning i ordalag som är betydligt skarpare än någonsin tidigare — till den verkan det hava kan. Jag vill ytterligare understryka den protesten. Om det skall bli möjligt att få till stånd en vettig arbetsordning i riksdagen och en ordentlig sakbehandling av alla regeringsförslag så är det nödvändigt med en utspridning av propositionerna över riksdagsåret som helhet på ett helt annat sätt än vad som skett hittills. Det minsta man kan begära härvidlag är att regeringen följer de bestämmelser som finns i riksdagsordningen och de uttalanden som riksdagen gör i enlighet med konstitutionsut Slutligen, fru talman, några ord om ett ärende av annan karaktär. Det behandlas på s. 18 i utskottsbetänkandet och i reservationen 1. Det är en fråga som gäller tillämpningen av de principer som skall råda för den information till massmedia och allmänhet som det åligger departementen att stå till tjänst med, bl.a. genom förmedling av särskilt anställda informationssekreterare. Det framgår av utskottsbetänkandet att utskottet enhälligt hyllar den åsikten att informationen skall ges en så vid spridning som möjligt och att ”ett urval av informationsmottagare på politiska grunder inte får förekomma”. Men det är just detta som har skett i det fall som aktualiserats i utskottet. Informationssekreteraren i socialdepartementet hade observerat att det förekommit artiklar och insändare i tidningarna om pensionärernas skatteförhållanden. Han fann det av den anledningen angeläget att sprida information som klargjorde sakläget i dessa frågor. Detta var självfallet i och för sig vällovligt. Men han valde att rikta denna information till A-pressens chefredaktörer. Den avgränsningen menar vi reservanter inte var lika vällovlig. Den var inte väl förenlig med principen att ”urval av informationsmottagare på politiska grunder inte får förekomma”. Pressekreterarna är anställda av staten för att förmedla information till alla. De är inte anställda av A-pressen eller socialdemokratiska partiet för att ge dessa särskilda favörer. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Jag vill också säga att jag är litet förvånad över det inledningsanförande som ordföranden i konstitutionsutskottet höll. Det skulle gälla Granskningsarbetets omfattning och inriktning, m.m. Men det blev ett anförande mest om ”m.m.”, tyckte jag. Vi skall kanske inte falla för frestelsen att nu börja med repliker beträffande den sakbehandling som herr Johansson i Trollhättan gav en rad reservationer. Han var vänlig nog att gå i svaromål innan vi börjat våra anklagelser. Det är kanske en praktisk ordning, och det visar att herr Johansson känner vår inställning väl och kanske också känner svagheterna i regeringens agerande utan att vi har nämnt något om dem. Får jag, fru talman återgå till granskningen, till dechargens innebörd och allvar. Det finns en lakonisk lydelse i 1 kap. 3 § regeringsformen: ”Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.” Konstitutionsutskottet har verkställt sin del av denna granskning, och det är det arbetet som här presenteras. I en dechargedebatt ställs ju frågan om man är nöjd med regeringens tjänsteutövning, om man är beredd att avlasta regeringen ansvaret för det gångna förvaltningsåret. Egentligen borde en dechargedebatt vara en allvarlig och med spänning emotsedd debatt. Så är nu inte fallet mera. För tio tolv år sedan var regeringsledamöter intresserade och därför närvarande, men det var som sagt ett bra tag s&dan. Därefter har det gått raskt utför. Nu är regeringen inte ens in tresserad av den kritik som ett samfällt utskott levererar. Man tar nämligen inte rättelse — det visar ju betänkandet på en rad punkter i år. Vi har under de senaste åren upplevt en nonchalans från regeringens sida, som vittnar antingen om maktfullkomlighet, dvs. att man struntar i riksdagen, eller om ålderdomssvaghet, dvs. att man inte orkar ändra på gamla galna rutiner. Därför är den stora frågan i dag faktiskt inte på vilka punkter regeringen har brustit i handläggningen av sina ärenden. Den verkligt stora frågan synes mig ha blivit: Vad gör man åt en regering som inte vill ta rättelse av ”folkets främsta företrädare”, som regeringsformen kallar riksdagen? Liksom tidigare kan man säga att dechargebetänkandet består av två delar och det är väl närmast den första delen som skall tas upp till behandling i dag. Där har vi i utskottet kommit till en viss consensus. Vi undersöker huruvida departementens administrativa praxis är enhetlig och ändamålsenlig och anför synpunkter som vi vill bringa till regeringens kännedom. I år har ett omfattande arbete lagts ned särskilt på besvärsärendena, som herr Fiskesjö redan har nämnt — deras omfattning, departementens handläggning av dem osv. Vi har på nytt studerat kommittéväsendet och dess sätt att arbeta. Remisserna till lagrådet är också en gammal bekant, liksom utgivningen av Svensk författningssamling. En fråga som sedan länge har bekymrat oss — och där utvecklingen fortfarande tycks gå åt galet håll — är förstås regeringens propositionsavlämnande till riksdagen. Den andra delen av betänkandet tar upp enskilda ärenden till kritisk granskning ur handläggningssynpunkt. Ärendena är alla väckta av ledamöter i oppositionspartierna. Här försvarade sig herr Johansson i Trollhättan i förväg och sade att detta väl är ganska naturligt och att det inte var bättre för 40 år sedan när det satt en borgerlig ministär. Det har alltså inte gått framåt på 40 år på dessa punkter heller. Men om inte mitt minne sviker mig behöver man inte söka sig längre tillbaka än till Carl Albert Andersons tid för att finna sådan omsorg om den egna regeringen att man manar till en smula självprövning i sådana här enskilda ärenden. Nu uppträder regeringspartiets representanter i dessa enskilda ärenden merendels som regeringens trogna advokater. Den socialdemokratiska regeringens ofelbarhet har blivit en dogm som även en påve kan avundas. När det gäller besvärsärendena konstateras att dessa på tio år har ökat från 2 000 till 7 000, vilket betyder att vart fjärde regeringsärende 1975 var ett besvärsärende. Det är riktigt att detta kan vittna om en växande politisk medvetenhet hos folket. Men orsaken är naturligtvis främst att man har decentraliserat beslutsprocesserna i regeringsärendena. Därför får den klagande i många fall anledning att vända sig till regeringen. Ett särskilt bekymmer är de många besvärsärenden som kommer in för sent och därför inte kan handläggas, utom när regeringen av speciella skäl går den som besvärar sig till mötes. Utskottet har emellertid uppdagat den underligheten att även sådana ärenden rent rutinmässigt sänts på remiss och att man först efter remissomgången beslutat att inte ta upp ärenden till avgörande därför att de inkommit för sent. Denna omständighet gäller, som herr ordföranden nämnde, inte mindre än 141 ärenden. Man kan svårligen konstatera någon förbättring sedan tidigare år, och detta förfarande strider mot utskottets förut gjorda uttalande liksom mot statsrådsberedningens anvisningar. Vi har också iakttagit att remissbehandlingen tar en avsevärd tid i anspråk. Alltför lång tid kan även förflyta efter avslutad remissbehandling, innan regeringen tar upp besvären till avgörande, och det är naturligtvis inte heller tillfredsställande. Får jag komma med en liten passus till herr ordföranden där. Han anförde ett fall, nämligen betänkandet om utlandssvenskarnas rösträtt, som låg i sju månader innan det skickades ut på remiss, och så sade han att det är regeringen obetaget att göra så. Men det är väl ändå en angelägenhet för konstitutionsutskottet att iaktta när man förhalar ärenden på det här sättet till förfång för medborgarna. Nog måste väl det vara vår uppgift. Skulle vi inte ha anledning att t.ex. påtala detta med det sena propositionsavlämnandet som skapar så många besvär? Det är också en förhalning av ärenden som vi naturligtvis måste ta itu med. Nåväl — när besvären lämnas utan bifall förekommer det i vissa departement att man hänvisar till tidigare motiveringar och beslut av myndigheter. Det tycker jag är en utmärkt form för beslutsmotivering. I andra departement, där man inte motiverar beslut, stöder man sig naturligtvis också på tidigare yttranden och avgöranden av myndigheter, men det framgår inte. Utskottet menar att det ur den klagandes synpunkt alltid är mest upplysande att regeringen i sådant fall hänvisar till tidigare beslut. Låt mig också, fru talman, göra några kommentarer till den femte punkten i betänkandet, utgivandet av Svensk författningssamling. Det ärendet är förvisso också en följetong. Fortfarande förekommer det att författningar sätts i kraft redan dagen efter den då de kommit ut från trycket. Det betyder ju inte att författningarna är allmänheten till handa dagen efter den då de kommit ut från trycket — det tar självfallet ibland avsevärd tid att förmedla dem till allmänheten. Vid granskningen av 1975 års författningar har utskottet uppmärksammat att några författningar har blivit så försenade att de kommit ut från trycket först efter det att de trätt i kraft. Det är naturligtvis en helt orimlig ordning, eftersom medborgaren är skyldig att känna till gällande lag. Här har han ju inte ens en teoretisk möjlighet att göra det. Instruktionen för statens invandrarverk t.ex. trädde i kraft den 1 juli 1975 men kom ut från trycket först den 8 juli. Jag vet att det hade sin orsak, men det bör som sagt inte få ske. En betydande del av de författningar som formellt har kommit ut från trycket före ikraftträdandet har sänts ut från tryckeriet efter denna tidpunkt och därför inte varit mottagarna till handa förrän efter ikraftträdandet. Detta är som sagt rent otillfredsställande. Mot denna bakgrund erinrar utskottet om tidigare gjorda iakttagelser och pekar på nytt på rättssäkerhetskraven som inte blir tillgodosedda — Nr 113 genom en sådan ordning. Utskottet förutsätter att statsrådsberedningen Torsdagen den vidtar, som man säger, erforderliga åtgärder i detta syfte. Ja, man kan 29 april 1976 ju alltid hoppas. Men frågan återkommer: Vad gör man med en regering som inte visar — Granskning av vilja till bättring? Vi har behandlat samma ärende gång på gång och statsrådens konstaterat att förändringen inte har blivit av sådan betydelse att den = tjänsteutövning har fått någon praktisk effekt för medborgarna i stort. Detta gäller i all m.m. synnerhet det verkliga sorgebarnet, regeringens sena propositionsavlämnande. I fjol skrev konstitutionsutskottet hårt härom till regeringen. Vad - Granskningsarbeblev resultatet? Jo, det blev en minst lika stor och sen anhopning av = tets omfattning och propositioner i år. Vi har ju att vänta regeringsförslag ännu, trots att — inriktning, m.m. tiden gick ut för en månad sedan. Och det är regeringsförslag som av skilda anledningar måste behandlas innan riksdagen tar semester. Även detta ärende hade vi uppe till debatt häromdagen, när vi diskuterade riksdagens arbetsformer, och det utväxlades hårda ord då också. År 1975 var 43 96 av det årets propositioner försenade. Om det i år mot förmodan skulle bli en liten förbättring när det gäller antalet propositioner, så vet vi att tyngden av dem är så besvärande att den uppväger minskningen i antal. Vad detta betyder för ärendenas behandling kan ett barn begripa. Det blir slarv på alla nivåer. Den stora arbetsrättsreformen om offentlig anställning hann sålunda aldrig lagrådsgranskas. Det var tidsfaktorn som avgjorde den saken. Och det kan få rätt svåra konsekvenser. Oppositionen ställs genom denna propositionsanhopning inför den hopplösa uppgiften att penetrera regeringsförslag på mycket kort tid. Jag måste då ställa frågan, fru talman, även om jag nu verkar tjatig: Vad gör man med en regering som struntar i riksdagens bestämda uttalanden? Vi kan ju inte hålla på så här år efter år. Dechargegranskningen går till en del ut på att ge till känna när regeringen i enskilda fall inte har följt riksdagens beslut. Här står vi alltså inför en sorts dubbel dechargeanmärkning, nämligen att ge till känna att regeringen inte heller rättar sig efter dechargememorialets erinringar. Och det är inte bagateller det gäller. Det är inte så, som herr Johansson i Trollhättan försökte göra gällande, att våra anmärkningar är politiska. Hela raden av ärenden där vi påpekar att regeringen inte har följt riksdagens beslut är väl i högsta grad sakliga, herr Johansson! Det kan man väl konstatera oavsett om man är moderat eller socialdemokrat. För det behöver man väl inte ha någon speciell politisk uppfattning. Att det i andra frågor kan finnas en viss politisk avsikt är alldeles nödvändigt, när man märker att regeringen handlar utifrån vissa politiska synpunkter. Jag tänker här t.ex. på utlandssvenskarnas vidgade möjligheter att rösta. Låt mig också, fru talman, säga några ord om departementens information till allmänheten. Det är ju en fråga som också ligger i det här avsnittet. Den informationen är självfallet väsentlig. Vi har ofta haft informationsfrågorna uppe till behandling. Och det finns bestämmelser 35 om hur den informationen skall skötas. Statsrådsberedningen har givit ut riktlinjer för informationsverksamheten i departementen. Där anges i klara verba att mottagare av information inte får utväljas på politiska grunder. Det är alltså ingen selektiv information. I konstitutionsutskottets betänkande finns dock exempel härpå. Socialdepartementets informationstjänst sände sålunda ut ett brev angående pensionärernas skattefråga till A-pressens chefredaktörer och även till bl.a. Svenska Dagbladet och Expressen. Vi ogillar naturligtvis ett sådant urval. Det är självklart att om någon enstaka tidning, förening eller enskild person önskar en uppgift eller en synpunkt, så skall svaret lämnas endast till den som har frågat. I det nämnda fallet utgick ett brev som började: ”Till A-pressens chefredaktörer.” Fru talman! Den del av betänkandet där vi är överens är verkligen värd att läsas. Där riktas mycket bestämda ord till regeringen. Jag vill erinra om detta, eftersom jag tycker att utskottets ordförande gav en alltför glättad bild av det som där berörs. Mycket skulle kunna tilläggas, och det kommer också att ske i den fortsatta debatten. Att tveksamheten i år inför regeringens handläggning av sina ärenden är särskilt stor framgår inte minst därav att det är 21 reservationer fogade till betänkandet. Av dem får åtminstone sex avgöras med lottens hjälp, om alla har vett att vara här. En får förmodligen majoritet även utan lottdragning. Fru talman! Jag ber med detta till att börja med att få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! Den parlamentariska granskningen av regeringens fögderi är en av de viktigaste sakerna i en demokrati. Den hör till de ting som jag tror att parlamentarismen inte kan klara sig utan. Vi kan, som Hilding Johansson i Trollhättan tidigare sade, granska regeringens handläggning av sina uppgifter på flera olika sätt, och det finns flera olika instanser som från olika synpunkter gör det. Vi har i konstitutionsutskottet att granska hur regeringen följt gällande lagar och förordningar. Vi har att granska den administrativa praxisen inom regeringen, t.ex. när det gäller besvärsrätten. Vi har också att kontrollera om regeringen brytt sig om att följa riksdagens beslut. Tidigare har vi från folkpartihåll framhållit hur viktigt detta är. Vi har också uttryckt vår förvåning över att vpk inte har velat delta i denna granskning utan bara tjänstgjort som ett transportkompani för socialdemokraternas åsikter. I år vill jag ge ett erkännande till vpk. Man har självständigt deltagit i granskningsarbetet. Man har drivit egna frågor. Jag säger inte detta för att jag delar vpk:s mening i de olika sakfrågorna, utan för att man på det hållet äntligen har förstått vad granskningsarbetet består av. Dét är mycket viktigt att vi gör denna granskning. Här och var finner man naturligtvis att regeringen gör fel. Regeringens medlemmar är ju också människor och inga stålmän. Hilding Johansson tycks mena att det bara finns en riktig linje, den som socialdemokraterna har, i granskningsarbetet; det är den riktiga, den lagliga, den sakliga linjen. Den linje däremot som oppositionen i landet följer i motsättning till majoriteten skulle vara ett utslag av partitaktiskt tänkande; av illvilja vill man komma åt regeringen. Så är det naturligtvis inte. Jag vet hur noggrant utskottets ordförande har arbetat med detta material. Han torde vara mycket väl medveten om att det i ett stort antal frågor som vi har diskuterat från olika håll sagts: Det här kanske är galet gjort av regeringen, men det faller inte under vårt granskningsuppdrag. Däremot är det märkligt att socialdemokraterna i utskottet på i princip samtliga punkter tycks anse att regeringen inte gjort något fel. Ja, fru talman, nu gjorde jag mig skyldig till en liten överdrift. Det finns nämligen en punkt där man inte ens från socialdemokratiskt håll har kunnat undgå att upptäcka hur galet det fungerar, och man har i år varit med om att skärpa en enhetlig utskottsskrivning. Det gäller propositionsavlämnandet till riksdagen, där utskottet år efter år har skrivit att det inte blivit bättre, att propositionerna måste fördelas bättre över året, annars kan inte riksdagens arbete fungera som det är tänkt. Och vad har hänt? Jo, i år torde det vara värre än någonsin! En så uppenbar sak har även socialdemokraterna måst reagera för. I år liksom förra året tar vi upp en del ärenden som gäller huruvida regeringen följer riksdagens beslut eller ej. Hilding Johansson och jag hade en debatt förra året om det önskvärda i att statsråden följer vad riksdagen beslutar. Och jag tycker fortfarande att det är en viktig sak att statsråden tar hänsyn till riksdagens beslut. Jag har svårt att hitta några ursäkter för dem att inte göra så. Det kommer upp ett par sådana ärenden: reservationen 3 som angår tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagen i vissa fall och reservationen 21, kapitalbeskattningen, är typiska exempel. En mycket betydande del av utskottets granskning i år har gällt frågan om besvär. Utskottet konstaterar att det finns vissa brister där. Först och främst konstateras att arbetsbelastningen på departementen har ökat genom en ständigt ökande besvärsfrekvens. Detta kan delvis ge ett positivt intryck, medborgarna vågar protestera — man vet vart man vänder sig när man skall överklaga i högre instans om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad. Men det är nog delvis, som tidigare talare också har varit inne på, en följd av en allt suddigare lagstiftning, där lagar och förordningar är skrivna på ett sådant sätt att de helt enkelt kräver prejudikat för att de skall kunna tolkas på ett riktigt sätt. Detta är inte tillfredsställande. Dessutom kräver utskottet att man skall ha en enhetlig praxis vid handläggningen av besvärsärenden. Låt oss hoppas, fru talman, att det blir lättare att komma till rätta med den saken än vad det har blivit när det gäller propositionsavlämnandet till riksdagen! Utgivningen av Svensk författningssamling är också en gammal bekant för utskottsledamöterna, och det är fortfarande precis lika otillfredsställande att författningar blir färdiga från trycket först efter det att de har trätt i kraft. Fru talman! Jag skall inte uppehålla mig längre vid dessa principiella frågor.

Fru talman!

År efter år har dessa borgerliga politiker trumpetat och blåst upp vissa frågor, enligt min mening bagatellartade sådana. Moderaterna har uppehållit tiden i utskottet med att slåss för de feodala delarna av sin politik. Jag syftar på förra årets granskning, där moderaterna gnällde över att ”kungl.” hade slopats i namnen på statliga verk och institutioner. I år återkommer moderaterna med att rota i statsminister Palmes privata brevväxling med Fidel Castro. Deras agerande i denna fråga kan nära nog jämställas med den sortens verksamhet som bedrivs av FiB-Aktuellt. Om man tittar på något mer seriösa frågor som tagits upp från borgerligt håll, kan man konstatera att moderater och folkpartister gör försåtliga angrepp på den progressiva delen av svensk biståndspolitik. Förra året attackerades skogsprojektet i Nordvietnam. I år angriper man det humanitära bistånd till MPLA i Angola som betalades ut 1975. Det kan låta oskyldigt när man från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida säger att det var fel av regeringen att ensidigt stödja MPLA under den s.k. övergångsregeringens verksamhetsperiod. Där ingick som bekant även två andra organisationer, nämligen FNLA och UNITA.

Om man tittar på de frågor som berör den enskilde individens frioch rättigheter, kan man konstatera att de borgerliga visar sig tämligen ointresserade av att anmärka på vissa statsråds handlande. Deras prat om att man måste slå vakt om den enskildes skydd mot överheten är till intet förpliktigande, vilket visar sig i det betänkande som vi nu behandlar. De borgerliga gör ett stort nummer av att man inte fått ta del av den hemliga promemorian angående säpoaffären i Göteborg. Men faktum är ju att de borgerliga själva omintetgjorde de möjligheterna genom att en av moderaterna medvetet höll sig borta från utskottet när denna fråga skulle avgöras. Visst skall skarp kritik riktas mot socialdemokraternas vägran att låta utskottet ta del av denna promemoria. Men de borgerligas agerande, främst moderaternas, är politiskt hyckleri. Hilding Johansson sade i sitt inledningsanförande att socialdemokraterna i utskottet gjorde den bedömningen att innehållet i promemorian inte hade någon betydelse när det gällde att ta ställning till Geijers agerande i denna fråga. Vad är det för sorts förmyndarmentalitet! Det var socialdemokraterna det, men det finns ju ytterligare åtta ledamöter i utskottet. Hade det inte varit bra om hela utskottet hade fått göra den bedömningen? Jag tycker det hade varit en tillfredsställande ordning. Även i det s.k. Helmersfallet, som gäller ett tillsättningsärende i Lund, tiger de borgerliga still. Där är det heller inget tal om den enskildes skydd mot överheten, samtidigt som det är klart dokumenterat att utbildningsdepartementet i denna fråga handlat fel. Lektorstjänster passar tydligen inte personer med obekväma åsikter. Båda dessa ärenden kommer mer ingående att tas upp av mina partikamrater Nils Berndtson och Jörn Svensson. Det är i och för sig inte så märkligt att de borgerliga partierna låter de nu nämnda övertrampen från socialdemokratiska ministrars sida passera obemärkta. Däremot är det märkligt att inte en enda socialdemokratisk ledamot i utskottet reagerat. Registrering av radikala människor —- det är ju inte precis en sak som de borgerliga protesterat mot. De är till yttermera visso direkt medansvariga för den verksamhet som bedrivits och som fortfarande bedrivs av IB och säpo. Det finns faktiskt ett ärende där de borgerligas kritik är betydelsefull. Det gäller regeringens beslut att mot datainspektionens mening ge Det Bästa tillstånd att på data föra in vissa uppgifter om det svenska folket.

Men hur kommer det sig att de borgerliga reagerat mot detta? Anledningen kan väl bara vara den att här är det deras egen integritet som står på spel. Vänsterpartiet kommunisterna har skarpt angipit regeringens beslut i den här frågan. Vi har ju även i andra sammanhang klart tillbakavisat spekulation och handel med personuppgifter. Än mer motbjudande ter sig denna handel när intresset kommer från ett ökänt multinationellt företag. De borgerliga är alltså inte motståndare till kommersialisering av personuppgifter. Vad de vill ha är en viss begränsning. Till frågan om propositionsavlämnandet. Det är riktigt som sagts bl.a. av Mårten Werner att konstitutionsutskottet vid ett flertal tillfällen på pekat den otillfredsställande koncentreringen av propositionsavlämnandet vissa tider på året. Även i år har utskottet en skrivning i den frågan. Men här hann knappast bläcket torka förrän det damp ner 36 propositioner vägande 5 kg och 4 hg. Motionstiden utgick samma dag för samtliga 36 propositionerna, nämligen första vardagen efter påsk. Vänsterpartiet kommunisterna reagerade i den här frågan och lyckades uppnå att man sköt litet på motionstiderna så att vi fick ytterligare några dagar på oss efter påsk. Men det är tydligt att vi måste ta i ordentligt med hårdhandskarna för att få en ändring till stånd och få regeringen att sluta med den här sortens nonchalans. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 9.

Fru talman! Den föregående talaren anmälde ett visst missnöje med moderata initiativ i samband med dechargen och med det moderata agerandet i år liksom tidigare. Jag skall inskränka mig, fru talman, till den kommentaren att detta missnöje från herr Måbrinks sida gör oss icke bedrövade. I övrigt skall jag under denna punkt inskränka mig till att ta upp ett ärende där utskottet är enigt och där utskottets uttalande återfinns på s. 36. Det gäller den konstitutionella nödrätten, regeringens handlande i nödsituationer.

Men eftersom grundlagsfrågorna skulle behandlas senare på året gjorde utskottet inte något särskilt uttalande i övrigt. När grundlagsfrågorna behandlades i juni förelåg däremot ett enhälligt uttalande. Då uttalade utskottet alltså att särskilda regler för regeringens handlande i extraordinära situationer och för beslutsprocessen i samband därmed borde bli föremål för prövning. Det var det första egentliga uttalandet. Det andra uttalandet kom 1974. Där var anledningen en annan, Norrmalmstorgsdramat. Då uttalade utskottet också att en prövning av frågan om regler för extraordinära situationer borde komma till stånd. Det tredje uttalandet gjordes i fjol, 1975. Det uttalandet var beslutat utan hänsyn till ambassaddramat, som inträffade senare, men frågan debatterades i kammaren efter ambassaddramat. Även då förutsatte utskottet att regeringen lät föranstalta om en översyn i syfte att åstadkomma så klara handlingslinjer som möjligt. Riksdagen godkände enhälligt detta uttalande. Vad har skett som följd av dessa uttalanden? Det har skett, att regeringen har fastställt vissa principer för samråd, att regeringen har gjort upp en förteckning över var man kan träffa statsråden och vilka personer som finns tillstädes. Och det braverar regeringen och statsrådsberedningen över! Likaså braverar kanske en del ledamöter av utskottet över detta. Men det är rätt självklara ting, regler som iakttages i den minsta firma — att man vet var de beslutsfattande personerna uppehåller sig praktiskt taget alla tider på dygnet. Att en regering måste ha sådana regler är rätt självklart. Det är inte detta det gäller, utan frågan gäller beslutsprocessen och de konstitutionella möjligheterna. För några månader sedan upplyste statsrådet Leijon riksdagen om att regeringen inte tänker göra något mer åt saken. Det har föranlett ytterligare ett uttalande från utskottet, ett uttalande som är enhälligt.

Man kan säga att denna upprepning av riksdagens synpunkter har fått ytterligare tyngd genom vad som förevar i samband med ambassaddramat. Det visade sig nämligen då att regeringen inte hade lagliga befogenheter för en del av sitt agerande i utvisningsärendet. Detta föranledde efter ambassaddramat en lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 1976. Det är gott och väl att den kom till, men den borde ha skett innan händelsen inträffade. Detta hör till det som en regering med normal aktsamhet borde ha kunnat undvika. Jag skall inskränka mig till att uttrycka den förhoppningen, sedan riksdagen fyra gånger har gjort ett uttalande om behovet av dessa regler, att riksdagen inte skall behöva återkomma en femte gång till denna fråga utan att kanslihuset skall följa och ta ad notam vad riksdagen enigt har uttalat.